Revision av det enhet-liga elektroniska rapporteringsformatet Fru talman! I våras befann sig Sverige i ett exceptionellt läge. En global pandemi drog snabbt fram över världen och omöjliggjorde folksamlingar. Det gjorde också att aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar riskerade att inte kunna utöva sina rättigheter i de bolag eller föreningar där de var ägare eller medlemmar. Regeringen tog därför snabbt fram temporära ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra helt digitala stämmor och årsmöten samt stämmor och årsmöten med endast poströstning. Det var nödvändiga förändringar. De förlängningar som vi nu har att besluta om är också nödvändiga, eftersom pandemin ser ut att bli långvarig. Men jag menar, fru talman, att frågan handlar om något större än att bara förlänga en tillfällig lagstiftning. Till att börja med har den nuvarande tillfälliga lagstiftningen fått viss kritik. Det gäller bland annat möjligheten att genomföra stämmor med endast poströstning. Det är något som riskerar att kringskära medlemmars och aktieägares rättigheter, även om detta till viss del har kompenserats genom ytterligare bestämmelser om minoritetsskydd. Detta är i sig ett skäl att göra en mer genomgripande utredning om lagstiftningen. Men det finns också i frågan ett bredare perspektiv som inte ska glömmas bort, nämligen att digitala stämmor också har många fördelar och kan vara ett sätt att stärka ägar eller medlemsdemokratin, samtidigt som man sparar tid, pengar och miljö på att minimera resor och inte behöva ses i stora konferenslokaler. Jag har under de senaste månaderna varit i kontakt med företrädare för en rad bolag och föreningar som genomfört digitala stämmor, och jag har hört deras inspel. Jag har också varit i kontakt med entreprenörer som tagit fram produkter som på olika sätt stöder genomförandet av digitala årsmöten och stämmor. Nästan samtliga av dem jag varit i kontakt med konstaterar att digitala stämmor, eller åtminstone digitalt deltagande på stämmor, är här för att stanna. Men man säger också att det finns vissa problemställningar som inte fångats upp i den temporära lagstiftningen. Det handlar om det jag nämnde om poströstning, men det handlar också exempelvis om hur man på ett säkert sätt kan identifiera utländska ägare och medlemmar som inte har svenskt bank-id och om hur man säkerställer att endast behöriga kan ta del av förhandlingarna om det är reglerat så i stadgar. Fru talman! Lagstiftningen möjliggjorde så kallade hybridstämmor redan före de tillfälliga ändringarna. Nackdelen med hybridstämmor är att bolaget eller föreningen då alltid måste ha beredskap för att ägare eller medlemmar kan vilja dyka upp fysiskt på stämman. Därför borde också möjligheten finnas att genomföra helt digitala stämmor. Det är viktigt att påpeka, fru talman, att det handlar om möjligheter och frivillighet. De bolag eller föreningar som vill ses fysiskt när läget så tillåter ska givetvis få göra det. Men de som vill fortsätta att ses digitalt ska också ges möjlighet att göra det. Hur man ser på fysiska stämmor och årsmöten har visat sig skilja sig åt. Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags och förenings-stämmor Jag tar mig friheten att dra två anekdotiska historier. När jag diskuterade frågan om digitala stämmor förra veckan fick jag höra om en bostadsrättsförening i Göteborg som prövat digitalt årsmöte i våras men konstaterat att ett fysiskt årsmöte var att föredra, eftersom man faktiskt också fick träffa sina grannar. Jag har också fått berättat för mig om en bostadsrättsförening i Stockholm som genomfört ett digitalt årsmöte och konstaterat att det fungerade alldeles utmärkt. Som en medlem berättade: Det gick mycket snabbare, och man slapp vara social med grannarna efteråt. Man kan bara föreställa sig hurdan stämningen är i den trappuppgången, fru talman. Skämt åsido - det finns bostadsrättsföreningar som redan skrivit in i stadgarna att årsmötena alltid ska ske i form av hybridstämmor, eftersom det handlar om semesterboenden med medlemmar spridda över hela landet. Intresseorganisationen Aktiespararna lyfte redan innan pandemin bröt ut fram digitala stämmor som ett sätt att möjliggöra för små aktieägare att engagera sig i de bolag där de är ägare. Det är helt enkelt ett sätt att stärka äganderätten men också möjligheten att utöva ägaransvar. Digitala stämmor är inte någon science fiction. De lagliga möjligheterna har funnits i flera år i bland annat USA och vårt grannland Danmark. Pandemin har trots alla sina hemskheter också fört med sig en del positiva förändringar. Ökad digitalisering, däribland digitalisering av årsmöten och bolagsstämmor, ser ut att vara en av de förändringarna. Därför är det också nödvändigt att redan nu se över lagstiftningen och permanent möjliggöra digitala stämmor. Fru talman! Med det sagt yrkar jag bifall till Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas reservation.

Fru talman! Pandemin har inneburit att vi alla har behövt ställa om för att samhället ska kunna fungera samtidigt som vi håller smittspridningen nere. Många har till exempel fått vänja sig vid digitala lösningar för möten. Till och med utskottsmötena här i riksdagen sker nu digitalt. Redan före pandemin hade mycket gått över till det digitala samhället. Vi kan deklarera, ställa av och på bilen och legitimera oss vid olika köp och tecknande av avtal via mobilen. Vi i Liberalerna är positiva till att regeringen nu för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor och föreningsstämmor föreslår en förlängning fram till utgången av 2021 av det tillfälliga undantaget. Just ordet "underlätta" är det viktiga för oss här. Vi tycker att vi ska dra lärdomar av pandemin: Vad är det som har kunnat underlätta livet för många? Vad är det som vi kan ta med oss in i framtiden och som kan fortsätta att underlätta livet för företag och privatpersoner? Därför tycker vi också att det här borde kunna bli permanent. Självklart bör de förändringar som gjorts och de lärdomar som vi har dragit av de tillfälliga reglerna bakas in i de permanenta lösningarna. Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags och förenings-stämmor Fru talman! Vi har full förståelse för att regeringens arbete med anledning av pandemin är intensivt, men det borde finnas möjlighet att även jobba långsiktigt och ta fram förslag på hur man kan permanenta dessa underlättanden i stället för att riskera att vid samma tid nästa år behöva förlänga det tillfälliga undantaget igen. Jag yrkar därför bifall till vår gemensamma reservation med M och KD.

Fru talman! Vi befinner oss fortfarande mitt i en mycket allvarlig pandemi, och hur utvecklingen av covid-19 kommer att se ut är det ingen som vet. Därför föreslår regeringen nu en förlängning av den tillfälliga lag som möjliggör undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor. Lagen syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Förslaget innebär att lagen som vi röstade igenom tidigare i år ska fortsätta gälla också under nästa år, 2021. Det tycker vi i civilutskottet är bra, och därför ställer vi oss eniga bakom förslaget. Den tillfälliga lag som vi nu ska förlänga på grund av pandemin innebär bland annat att bolags och föreningsstämmor kan hållas helt utan fysiskt deltagande. Det kan i den digitala omställning som just nu sker kännas som ett naturligt steg. Vi får dock inte glömma bort att vi måste se till att alla som är röstberättigade också kan rösta. Vi har i utskottet tagit del av uppgifter om att så inte alltid har skett under det gångna året. Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att man deltar endast genom poströstning. Det, däremot, kan kännas ganska långt från den digitala värld som just nu växer fram. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en utveckling av hur bolags och föreningsstämmor genomförs i framtiden. Det kommer troligtvis att ske helt digitalt, i alla fall ibland. I sak är jag för det, men det måste ske på ett sådant sätt att alla röstberättigade också har möjlighet att rösta. Nu, mitt i ett oerhört kritiskt läge av pandemin, är dock inte tiden att kräva att regeringen ska prioritera ett utredningsarbete för att permanenta den här lagstiftningen.

Herr talman! Jag tycker att det är en fördel att komma långt bak i debatten. Mina kollegor föredrar alltid väl vad ärendena handlar om, så jag behöver inte dra alltihop. Jag kan dock instämma i det som Emma Hult säger om att var sak har sin tid. Vi är som sagt mitt uppe i en pandemi. Vi förlänger denna lagstiftning så att den gäller under hela 2021, och skulle vi hamna i ett läge där vi ser att vi behöver förlänga den ytterligare - eller permanenta den - finns det gott om tid att göra det. Det jag hänger upp mig på i detta är skrivningen "skyndsamt". Det står i tillkännagivandet att utredningen ska göras skyndsamt. Men det är inte läge att mitt i en pandemi börja utreda just det här, för så bråttom är det inte. Däremot är det något annat som är bråttom, och det är de åtgärder som vi införde för bostadsrättföreningarna - bland annat ett skydd mot sådant som att bostadsrättsföreningarnas styrelsemöten blir kapade eller att inte alla kan delta. Vi införde ett minoritetsskydd så sent som senast vi hade debatt här, och det kommer att få effekt. Nu kan man gå till Bolagsverket och få hjälp med granskning av besluten. Det tror jag är viktigt. Givetvis ska det finnas skydd för bostadsrättsföreningarna och dem som bor där, så frågan om poströstning i de sammanhangen måste redas ut. Men sammantaget är regeringens bedömning att det inte finns så allvarliga brister att man inte kan förlänga detta under nästa år.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till förslaget om en förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor. Under rådande omständigheter är detta bra åtgärder för att underlätta för alla föreningar och bolag. Vi står definitivt bakom dem som tillfälliga åtgärder. Innan man permanentar dessa regler är det dock viktigt att man utvärderar hur detta har fungerat och alla eventuella problem som har uppstått. Här menar vi att regeringen inte ska förhasta sig utan göra en grundlig utvärdering när pandemin klingar av, förhoppningsvis inom kort. Den följdmotion som finns har vi valt att inte stödja, då förslagen och deras konsekvenser först måste undersökas noga. Det verkar i dag finnas problem i föreningar som kan kvarstå på grund av att årsstämman har begränsade möjligheter att ställa styrelsen till svars. Att ställa någon till svars via ett digitalt möte, som kanske dessutom kompletteras med poströster från medlemmar utan större insyn, är givetvis betydligt svårare än att göra det på ett vanligt fysiskt möte där alla får ta del av vad som sägs på lika villkor. Följdmotionen vill utreda hur poströstning ska genomföras för att nå en permanent lösning. Jag är tveksam till om poströstning alls ska användas om inte synnerliga skäl föreligger, vilket man kan säga att de gör just nu. Totalt sett tycker jag att digitala stämmor behöver utredas och utvärderas så att vi när vi fattar ett beslut gör det utifrån välgrundade fakta. Vi ser också ett behov av att eventuellt utöka regelverket med möjligheter för medlemmar och aktieägare att kräva ett fysiskt möte med stöd av en minoritet. Därför väljer vi att inte binda oss vid ett beslut om att lagen ska permanentas redan i dag.